Fru talman! Först vill jag gratulera socialdemokraterna i riksdag och regering till att de återinfört enprocentsmålet av bruttonationalinkomsten som övergripande ram för det svenska biståndet till de fattiga folken. I gratulationen finns en medkänsla med de många socialdemokrater som känner starkt för den internationella solidaritet varpå u-hjälpen är ett bevis och som måste ha känt det som ett stort nederlag, politiskt och moraliskt, när de tvingats försvara den tidigare dumpningen av enprocentsmålet. Debatttermen ”vi håller fast vid enprocentsmålet trots att vi inte nu har råd att uppfylla det” kan väl därmed anses lagd till handlingarna. För vårt anseende internationellt, och inte minst i FN-sammanhang, är det glädjande att det största partiet i riksdagen, det parti som har regeringsmakten, nu har intagit den ståndpunkten. Det var mycket som var bra och riktigt i Margaretha af Ugglas anförande, och som jag kan instämma i. Men jag är besviken över att Margaretha af Ugglas inte låter sin verbala medkänsla också ta sig uttryck i en offervilja för de fattigaste folken i tredje världen. Därför kan jag tyvärr inte överbringa samma gratulation till moderata samlingspartiet eller delar av det. Fortfarande anser moderaterna att vi i Sverige är för fattiga för att avstå en hundradel av våra inkomster till människor som lever i en nöd som egentligen är ofattbar för oss svenskar. Det är naturligtvis bra med enighet och inre samling kring politiska mål och medeli ett politiskt parti, men när den interna kritiken tystnar kan tystnaden också upplevas som skrämmande. Jag har svårt för att tro att det, i ett parti av den storlek som moderata samlingspartiet är i dag, inte finns kritiska röster mot det sparnit som just riktar sig mot biståndet till de fattiga människorna i u-länderna. Med de dryga 800 milj.kr. som moderaterna vill spara in på u-hjälpen kan miljoner människor räddas från undergång i sjukdomar och svält. Men ingen bryter den instämmande tystnaden i moderata samlingspartiet. Moderaterna kritiserar u-hjälpen för att den inte är tillräckligt effektiv och anför som exempel på detta de stora reservationer av tidigare anslagna medel som finns. Jag kan hålla med om att reservationer i denna storleksordning gör det svårt att bedöma hur budgetläget är för de olika projekten, men det ligger också i u-hjälpens natur generellt att det sker förskjutningar i den gjorda tidsplaneringen. En översyn av problemet med stora årliga reservationer bör dock göras snarast möjligt. Folkpartiet kan emellertid inte ställa upp på det moderata resonemanget att de stora reservationerna och bristerna i u-hjälpens effektivitet är skäl till att skära ned vårt totala stöd till de fattiga folken. Vad vi bör göra i sammanhanget är att försöka rätta till felen i budgeteringen och att få u-hjälpen så effektiv som möjligt. Det är bra att moderata samlingspartiet gett spets åt debatten om effekterna av vår u-hjälp. Vi i folkpartiet ställer upp i den debatten, och i många hänseenden är vi på samma linje då det gäller en omprövning av metoder och medel för att göra u-hjälpen effektivare. Samma inställning har nu också klart deklarerats från centerpartiets sida i Sture Korpås anförande. Det borde inte heller vara någon prestigeförlust för socialdemokraterna att helhjärtat ansluta sig till en sådan översyn av vår u-hjälp. De centrala punkterna i en nyordning avseende u-hjälpen är enligt folkpartiet följande: Vi vill att det skall läggas en större betoning på främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter i mottagarländerna. Bakom det resonemanget ligger den filosofin att det inte går att nå effektivitet i en humanitär och ekonomisk hjälpinsats till ett folk som förtrycks och ett land där de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Det är också en betydande risk att den svenska u-hjälpen av en förtryckarregim används praktiskt och i propagandan för att ytterligare stärka greppet om det förtryckta folket. Av samma skäl anser vi att direkt bistånd inte skall utgå till länder som för anfallskrig. Jag återkommer senare i mitt anförande med exempel på detta. Jan-Erik Wikström kommer också i sitt anförande att ytterligare gå på djupet då det gäller den demokratiska omvandlingen av strukturen i u-länderna. Folkpartiet vill också att det länderbundna biståndet gradvis skall övergå till ett bistånd som är mer inriktat än nu på projekt och ämnesområden där svenskt kunnande och erfarenhet kan göra sig särskilt gällande. Detta innebär ett närmare samarbete med det svenska näringslivet och vi vill också ytterligare använda enskilda organisationer som förmedlare av den svenska u-hjälpen. I dessa organisationer arbetar tusentals människor frivilligt och utan betalning, och detta tillför u-hjälpen stora extra resurser. Många frivilliga organisationer är också sedan lång tid tillbaka etablerade med en frivillig verksamhet i de områden där hjälpen skall sättas in. De vet vilka kanaler som är pålitliga, så att hjälpen inte hamnar på avvägar utan verkligen kommer de hjälpbehövande till del. Missionsverksamheten är ett bra exempel på detta. De många naturkatastroferna, som med olika tidsintervaller drabbar vissa delar av vår jord och som då blir föremål för svenska hjälpinsatser med medel från katastrofbiståndet, har aktualiserat behovet av insatser för att förebygga katastrofer. Röda kors-chefen i Sverige, Anders Wijkman, är en av förespråkarna för insatser i förebyggande syfte, och det beror naturligtvis på att han har upplevt att en katastrofinsats knappast hunnit avslutas innan en ny katastrof av samma slag varit ett faktum med nya behov av omedelbar hjälp. Detta måste upplevas som meningslöst och tragiskt om man vet att katastrofen kunnat förhindras eller lindras om medel också satsas på ett förebyggande. Mot denna bakgrund anser vi i folkpartiet, i likhet med centern och moderaterna, att en särskild anslagspost för bistånd på området miljö, markvård och energi skall återinföras i biståndsbudgeten. Vad jag nu redogjort för är huvuddragen i de åtgärder som vi förordar för att göra det svenska u-landsbiståndet effektivare och anpassat till de etiska och moraliska värderingar som omfattas av svensken i gemen. Då en tillämpning av det synsätt som jag redovisat innebär förändringar i inriktning och verkställighet av vår u-hjälp anser vi det nödvändigt att en ny biståndspolitisk utredning tillsätts för att göra den nödvändiga översynen av utvecklingssamarbetet med u-länderna. Med klara och målinriktade direktiv bör en sådan utredning kunna arbeta snabbt. Det är inget axiom att en biståndspolitisk utredning skall behöva arbeta i många år för att prestera resultat. — Det här finns redovisat i den reservation vi har tillsammans med centern och moderaterna — reservation nr 11. Fru talman! Med detta har jag gått igenom huvuddragen i den nyorientering av biståndet till u-länderna som folkpartiet finner nödvändig. Innan jag närmare motiverar en del reservationer som jag för folkpartiets räkning avgivit vill jag sätta in behovet av hjälp till de fattiga folken i tredje världen i ett annat perspektiv. Den gångna veckan har jag deltagit i nedrustningsförhandlingar i Geneve, och från denna horisont är det ingen ljus världsbild man ser. De båda supermakterna är visserligen på ”speaking terms” med varandra igen, och direkta nedrustningsförhandlingar äger rum dem emellan i Geneve. Men några öppningar mot en överenskommelse i de stora frågorna om begränsningar av missiler, stjärnornas krig och ett fullständigt provstopp för kärnvapensprängningar finns ännu inte i sikte. Runt om i världen pågår också öppna krig. Sedan andra världskrigets slut har det startats mer än 150 krig; människor har lemlästats och dödats och materiella värden har förstörts. Ledare för världens nationer satsar i dag mer än 3 000 miljarder kronor på krig och krigsförberedelser, och det innebär en fördubbling på 15 år. Ett annat bevis på det gigantiska slöseriet med resurser på krig och krigsförberedelser är att mer än hälften av världens forskare ägnar sina krafter — inte åt frågan hur människorna skall överleva och få en drägligare tillvaro på vår jord, utan åt att finna nya metoder att på ett än mer raffinerat sätt döda och förstöra. I de internationella sammanhangen försöker vi svenskar driva fredsfrågorna framåt. Det sker i FN och andra internationella organ, och det sker i direkta förhandlingar och genom olika medlarroller. På detta sätt angriper vi symptomen på den oro och ängslan som finns i världen och som ytterst är grogrunden för krig. I fredsarbetet har vi deklarerat att en varaktig fred kan nås endast om vi på ett mera rättvist sätt fördelar jordens resurser. Strävan efter en mer jämlik och bättre värld är själva kärnan i fredsarbetet. Den svenska biståndsverksamheten har en grund i filosofin att vi härigenom bidrar till en fredlig utveckling i världen. Den har sin förankring i en humanitär samhällssyn — att man skall hjälpa sina medmänniskor när de har det svårt. Med denna humanitära syn på vår biståndsverksamhet kan vi inte acceptera att länder som vi lämnar bistånd till deltar i anfallskrig. Folkpartiet har markerat denna sin inställning då det gäller biståndsramarna för Vietnam och Angola. När kriget i Vietnam upphörde i mitten av 1970-talet var det naturligt att Sverige lämnade bistånd till landets uppbyggnad. De rent mänskliga behoven i Vietnam var enorma, och från rent biståndspolitiska synpunkter var det mycket befogat med insatser där. Julen 1978 startade vietnameserna en invasion i grannlandet Kampuchea, och det var ett klart brott mot folkrätten. I Kampuchea rådde vid den tidpunkten ett mardrömsliknande tillstånd under Pol Pots regim, och från svensk sida fanns en avvaktande, närmast positiv attityd till att Vietnam med begränsade operationer hjälpte de frihetsrörelser som fanns i landet. Men numera finns det klara tecken på att Vietnam tänker stanna kvar under obestämd tid i Kampuchea. Stora vietnamesiska trupper finns i landet, och från december 1984 och fortfarande har dessa trupper gått till massiva attacker mot flyktinglägren vid gränsen till Thailand. Motståndet mot de nya inkräktarna har också hårdnat hos Kampucheas folk, och Vietnams roll är nu ockupationsmaktens. Förutom principiella synpunkter på länder i anfallskrig medför krigshandlingarna i Kampuchea att det svenska biståndet potentiellt stärker den krigförande parten, de kompletterande inhemska insatser som beräknats uteblir eller försenas, och det svenska biståndet får svårt att klara de uppställda målen. Opinionsmässigt har också Vietnams anfallskrig i Kampuchea utvecklats till en svår belastning för svenskt bistånd. När vi deklarerar att det svenska biståndet syftar till att skapa bättre förhållanden bland de fattiga folken och till en fredligare och stabilare värld, har svensken svårt att förstå att vi hjälper ett land som anser sig ha råd att anfalla ett grannland. Med dessa skäl föreslår vi en sänkning av anslaget till Vietnam till 200 milj.kr. Vi anser också att de omförhandlingar med Vietnam om den fortsatta hjälpen, som nu skall ske, bör ta sikte på snabbaste möjliga avveckling av biståndet. Bedömningen måste ske från utgångspunkten att det redan givna biståndet inte spolieras. Jag är också intresserad av en deklaration från utrikesministern i denna fråga, dvs. om svenskt bistånd bör utgå till ett land som deltar i anfallskrig. Då det gäller biståndet till Angola finns vissa beröringspunkter med Vietnam. Närvaron av trupper från Cuba och sovjetiska s.k. rådgivare är en svår belastning för den svenska biståndsviljan. Den allmänna krissituationen skapar också svårigheter att distribuera hjälpen. Våra insatser i Angola bör därför främst inriktas på att stödja fisket, förbättra elförsörjningen och bygga ut transportväsendet. För Angola kan inte folkpartiet godta en höjning av biståndet utan föreslår detta oförändrat till 105 milj.kr. Då det gäller medelsram för humanitärt bistånd i södra Afrika föreslår folkpartiet en uppräkning med 10 milj.kr., och samma uppräkning föreslår vi för humanitärt bistånd i Latinamerika. Av de reservationer som folkpartiet lämnat till betänkandet vill jag slutligen nämna ytterligare en. Det gäller reservationen angående stöd till studieprogram för u-landsstudenter. Att bereda studenter från u-länder en studieplats i Sverige är ofta ett bra sätt att ge bistånd till ländernas utveckling. Tidigare erfarenheter har visat att studenter som fått utbildning i vårt land gjort betydelsefulla insatser i sina hemländer. Vi anser därför att biståndsmedel bör användas för att finansiera studier och uppehälle vid svenska högskolor för ungdomar från tredje världen. I förslaget ligger att SIDA och UHÄ får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att med biståndsmedel finansiera studier och uppehälle vid svenska högskolor för 300 studenter från utvecklingsländer. Att satsa på u-ländernas ungdom är rätt satsning på deras framtid. Fru talman! Jag föreslår bifall till de reservationer som jag undertecknat för folkpartiets räkning och till de reservationer som jag har undertecknat i samarbete med moderata samlingspartiet och centerpartiet.

Fru talman! Jag känner mig nödsakad att kvittera vad Rune Ångström sade med att det är glädjande att folkpartiet nu också intresserar sig för biståndets innehåll och inriktning. Svensk u-hjälps problem, Rune Ångström, är inte bristen på pengar. Det visar alla siffror och all analys av verkligheten. Svensk u-hjälps problem är svårigheten att omsätta de anslagna medlen i insatser som leder till framåtskridande och utveckling för de fattiga. De moderata besparingarna finansieras faktiskt nästan helt av att vi inte vill sätta upp en ny landram för Vietnam — jag tror att vi har ganska brett stöd för den ståndpunkten — och att vi säger nej till betalningsbalansstödet, en punkt där vi borgerliga är ense. De moderata biståndsanslagen, Rune Ångström, motsvarar 0,9 2 av BNI. Jag vill då påpeka att inte under något enda år har än så länge utbetalningarna av svenska biståndsmedel nått upp till siffran 0,9 26 av BNI. Jag tror alltså att Rune Ångström inte behöver vara så orolig för de svenska biståndsprojekten.

Fru talman! Jag har aldrig förstått det här attackerandet av att det finns reservationsanslag, eftersom jag tycker att det vittnar om en god kontroll, inte minst från SIDA:s sida, när det gäller insatser i u-länderna. Reservationsanslagen uppstår ju bl.a. på grund av att en insats — det må vara i Vietnam eller i Sri Lanka — kanske icke är tillräckligt förberedd. Det måste ta litet längre tid. Jag tycker att skattebetalarna skall hålla vårt lands myndigheter räkning för detta. Sedan en kommentar också till Margaretha af Ugglas anförande. Hon anklagar den socialdemokratiska regeringen för att bedriva, som hon säger, ett regimorienterat bistånd. Men i nästa andetag föreslår hon själv ett regimorienterat bistånd, nämligen när hon säger att biståndssamarbete skall ske huvudsakligen med u-länder med s.k. marknadsekonomi. Någon logik, något litet rim och reson får det väl också vara hos Margaretha af Ugglas! Det är bara att läsa reservation 8 från moderaterna vid detta betänkande. Jag vill fråga Margaretha af Ugglas: Vilka u-länder med s.k. marknadsekonomi lever upp till de biståndspolitiska målen social och ekonomisk utjämning och demokratisk utveckling? Får vi veta av Margaretha af Ugglas vilka det kan tänkas vara? Är det Kenya, är det Bangladesh? Det skulle vara intressant att få höra Margaretha af Ugglas informera om detta. Fru talman! I den biståndspolitiska proposition som utrikesministern förelagt riksdagen och som nu är föremål för debatt i kammaren redovisas en del nedslående fakta. Det sägs att klyftorna mellan ioch u-länder stadigt har ökat. Fortfarande lider mer än en femtedel av världens befolkning brist på mat, rent vatten, kläder och andra livsviktiga förnödenheter. I propositionen sägs vidare att u-länderna i dag exporterar kapital till industriländerna. I form av räntebetalningar går ungefär dubbelt så mycket tillbaka till i-länderna som u-länderna får i bistånd. Det konstateras också att råvarupriserna fortfarande ligger under 1980 års nivå och att antalet handelsbegränsande åtgärder, ofta med udden riktad mot u-landsimporten, växer. U-länderna är i stor utsträckning råvaruexporterande. Priserna på råvarorna bestäms i mycket av de multinationella företagen. Industriländerna är förädlingsländerna och bestämmer också över prissättningen. Är det då så märkvärdigt att klyftan växer? Den industrialiserade västvärldens priser på sina förädlade varor har säkerligen inte stannat på en nivå under 1980 års. Vad som i propositionen inte nämns är de multinationella företagens grova exploatering av tredje världens naturtillgångar och tillgången på billig arbetskraft. Detta bidrar också till att i hög grad fördjupa klyftan mellan ioch u-länder. De multinationella företagen snedvrider många u-länders ekonomier. Jag tror heller inte att någon på fullt allvar kan hävda att dessa företags verksamhet i tredje världen har någon som helst utvecklingseffekt. Till detta utrikesutskottets betänkande finns en rad yrkanden från vpk där vi bl.a. föreslår att vi skall ta initiativ till åtgärder som kan möjliggöra för u-länderna att komma till rätta med de multinationella kemioch läkemedelsföretagens spridande av död och förintelse bland tredje världens fattiga och svältande folk. Det är så, fru talman, att de bekämpningsmedel och läkemedel som förbjuds i den västliga världen sprids ohämmat till den tredje världens länder och folk. Den tredje världens länder saknar i regel kunskap och arbetsmiljöskyddsorganisationer för att klara detta problem. Vi har begärt att Sverige skall ställa upp med sådana insatser. Nu har utskottet delvis tillmötesgått våra yrkanden på detta område, och det är bra. Solidaritet med fattiga och förtryckta i ord kräver också handling. Bhopal i Indien är ett exempel på imperialismens totala nonchalans för mänskliga frioch rättigheter. När kemijätten Shell sprutade växtgifter, som var förbjudna i den rika, industrialiserade världen, i Botswana och förorsakade 400 lantarbetares död, var tystnaden total bland dem i vårt land som med emfas brukar engagera sig för de mänskliga frioch rättigheterna. Men möjligen är det så att brotten mot mänskliga frioch rättigheter i nämnda länder inte passade in i exempelvis moderaten Margaretha af Ugglas politiska mönster. Fru talman! Frågan om en ny ekonomisk världsordning borde vara den fråga som Sverige gick i spetsen för att utveckla och konkretisera. Då kommer debatten att handla om ett jämlikt och rättvist bytesförhållande mellan ioch u-länder. Då måste varje parti ta ställning till de multinationella företagen, och då ställs de monetära frågorna konkret på dagordningen. Då hamnar också frågan om mänskliga rättigheter på ett högre och bredare plan än den snäva ankdamm som moderaterna har reducerat denna så viktiga fråga till. Om någon biståndsutredning bör komma till stånd, bör en sådan faktiskt ha detta som huvuduppgift och inte de småfrågor som de borgerligas krav på en biståndsutredning kommer att handla om. Det är glädjande att biståndet nu närmar sig enprocentsmålet. Det är nu en ökning med 1 miljard kronor. Men hur den ökningen fördelas är vi inte överens om. Nära en halv miljard av ökningen används till insatser som inte kan betraktas som bistånd. Det gäller de s.k. u-krediterna. Vi motsätter oss inte u-krediter som är avsedda för att underlätta u-länders inköp från Sverige. Det kan vara motiverat av både arbetsmarknadsskäl och handelspolitiska skäl, eftersom andra i-länder ger sådana krediter. Men de bör inte hänföras till utvecklingsbiståndet, eftersom deras utvecklingseffekt är ringa eller ingen. För att bli föremål för u-krediter skall dessutom u-ländernas kreditvärdighet beaktas. Det blir i realiteten de svenska exportföretagen som väljer mottagare, exempelvis Dominikanska republiken, Egypten, Pakistan, Sudan och Tunisien. Dessa länder gynnas av biståndsmedel, trots att de inte på något sätt uppfyller de biståndspolitiska målen. Vi yrkar avslag på dessa 475 milj.kr. och anser att de skall användas för ökning av biståndet till ett antal programländer samt några nya samarbetsländer som Cuba, Sydyemen och Seychellerna. Vi föreslår dessutom att katastrofanslaget ökas till 644 milj.kr. I propositionen föreslås vidare ett nytt anslag, som kallas ”betalningsbalansstöd”, på 400 milj.kr. Denna nya post i biståndsbudgeten har tillkommit just genom den oerhörda skuldbörda som många u-länder har. Vpk har accepterat detta stöd genom att vissa begärda preciseringar har tillgodosetts i utskottet. Detta stöd skall användas för att lätta på inte minst de fattigaste u-ländernas skuldbörda.

Efter dessa preciseringar stöder alltså vpk detta betalningsbalansstöd. I propositionen läggs också en viss tyngd vid vikten av att bättre uppmärksamma miljöoch markvård samt kvinnans situation i u-länderna. Detta är bra. Vpk har dessutom uppmärksammat detta i en motion. Men utskottets skrivning får inte stanna vid fagra ord. SIDA och SAREC har begärt medel för ett antal nya tjänster just för att i biståndet bättre lyfta fram bl.a. miljöoch kvinnofrågorna. Den sammanlagda summan uppgår till ca 3-4 milj.kr. Vi tycker att detta är väl använda pengar och har reserverat oss för att nämnda verk skall få den begärda summan. Det är en något märklig situation att ledamöter av SIDA:s styrelse ansluter sig till SIDA:s petita men samtidigt sitter i utrikesutskottet och avslår delar av petitan. Så blir emellertid resultatet när man försöker sitta på två stolar. Fru talman! Situationen i södra Afrika har inte genomgått någon förbättring. Apartheidregimen skärper förtrycket och brutaliteten. Det är bra att det humanitära stödet till de svartas organisationer, ANC och SWAPO, ökar. Det hade varit ännu bättre, om också de svenska företagen upphörde med sin ekonomiska verksamhet i Sydafrika. Ett sådant beslut skulle förkorta apartheidregimens existens. Det skulle också möjliggöra för frontstaterna att använda sina resurser till att bygga upp sina länder. Det är nödvändigt att frontstaterna ges ett fortsatt högt bistånd. För ett av dessa länder föreslår vi ett något högre belopp än regeringen, och det gäller Mocambique. När rasistregimen i Sydafrika uppmuntrar banditband inne i Mogambique till illdåd och förstörelse, precis som man gör beträffande Angola, då kommer i synnerhet moderaterna men även folkpartiet och föreslår sänkningar av biståndet till Angola, med hänvisning till säkerhetsläget. Större cynism är svårt att tänka sig. Det är försåtliga angrepp på två länder som råkar ha ett samhällssystem som inte passar de två partierna. Skulle er omsorg om säkerheten tas på allvar borde ni också ha intagit samma ståndpunkt när det gäller Sri Lanka och Kenya. Men där tiger ni. Behovet av biståndet till Angola och Mogambique är än mer angeläget, trots säkerhetssituationen i vissa delar av länderna. Vietnam är det programland som inte lämnar de borgerliga partierna någon lugn stund. Aggressivitet och smutskastning av detta land står ständigt på de borgerligas dagordning. Jag tycker det är beklagligt att regeringen gett efter för de borgerligas kampanj, och nu sänker biståndet med 65 milj.kr. Vietnam är ett av våra fattigaste programländer. Det är ett land som under de senaste årtiondena aldrig getts möjlighet att under fredliga förhållanden få utveckla sitt land. Det är bara tio år sedan USA nära nog lyckades bomba Vietnam tillbaka till stenåldern. Verkningar av växtgiftspridning, bombkratrar, missbildade barn och krigsinvalider var vad USA lämnade efter sig vid freden 1975. Visst har arbetarna i Bai Bang och på andra platser i Vietnam det oerhört knapert. Kvinnornas situation är måhända ännu sämre. Visst regnar det in i de enkla hyddor som är de flesta vietnamesers bostad. Men inte förbättrar man väl dessa människors situation genom att skära ned biståndet eller helt avveckla det? Hur skall ni, Margaretha af Ugglas och de andra två borgerliga representanterna, förklara detta för kvinnorna i Vin Phu? Vietnam har fortfarande stort behov av bistånd och kan också tillgodogöra sig detta på ett sätt som helt överensstämmer med de av Sveriges riksdag fastlagda biståndspolitiska målen. Vi har i en reservation yrkat att biståndet till Vietnam skall vara oförändrat 365 milj.kr. Vi har också yrkat på ett särskilt katastrofanslag till Laos, Vietnam och Kampuchea, för forskning för att fastställa skadorna av USA-imperialismens giftspridningar i Indokina samt för att reparera dessa miljöskador. Till sist, fru talman: De länder som slår vakt om sitt nationella oberoende, de länder som vägrar att låta de imperialistiska företagen utplundra landets naturresurser, de anklagas av borgerligheten för att vara odemokratiska. Våra programländer, med skiftande ekonomiska utvecklingsmodeller, angrips nu alltmer av de borgerliga. Förmyndarmentaliteten breder ut sig. Villkoren skall bli hårdare. Man talar om effektivitet. Jag vill fråga: Effektivitet för vem? För Sverige eller för u-landet? Hur mäter borgerligheten, främst moderaterna, effektivitet? På vad sätt skulle en ökad kommersialisering av biståndet göra det effektivare? För vilka u-länder och för vilka befolkningsgrupper i u-länderna? Visst är Kenya och Bangladesh marknadsekonomier, men anser de borgerliga representanterna att biståndet och dessa länders samlade tillgångar bidrar till social och ekonomisk utjämning och alltså kommer alla människor där till del? Med vilken måttstock mäter Sture Korpås demokratiska rättigheter i u-länderna? Vilken utgångspunkt har Sture Korpås? Vem anser Sture Korpås hotar demokratin i Nicaragua? Frågorna kan ställas också till Rune Ångström. Vem, Sture Korpås och Rune Ångström, är det som hotar den sociala och demokratiska utvecklingen i Mogambique, Angola, Tanzania, Zambia och Lesotho? Vilken roll anser de borgerliga att de multinationella företagen spelar i u-länderna?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

Fru talman! Bertil Måbrink har läst den moderata motionen ganska dåligt. Om han hade läst den litet noggrannare skulle han ha sett att vad vi påpekar är att det går litet bättre, glädjande nog, i de länder där den enskildes insatser uppmuntras, där man för en jordbrukspolitik som leder till att småbönderna får glädje av ökade insatser och där de får de varor de producerar sålda till rimliga priser. Däremot går det mycket dåligt i de länder som satsar på tvångskollektivisering och central planhushållning enligt marxistisk modell. Det är naturligtvis bittert för Bertil Måbrink att behöva erkänna det, men våra slutsatser är annorlunda än de han tillskriver oss. Vi säger faktiskt inte att vi skall upphöra med allt bistånd till de länder som för en sådan politik, utan vi säger: Låt oss lägga om vårt bistånd, och låt oss pröva vilka insatser vi kan göra i dessa länder som verkligen hjälper folkflertalet.

Fru talman! Först några ord till Sture Korpås. Det är ganska avslöjande att ni har gått emot och inte accepterat betalningsbalansstödet — detta stöd som är underordnat de fyra biståndspolitiska målen och alltså skall ha biståndspolitisk effekt. Vi har accepterat den biståndspolitiska motiveringen på grund av den här preciseringen och på grund av att det skall avlasta skuldbördan för de allra fattigaste u-länderna, bl.a. våra programländer. Vilka främmande trupper talar Rune Ångström om när det gäller Angola? Jag måste få en precisering. Vilka främmande trupper var det som kom först till Angola? Det skulle vara intressant att få höra det, eftersom Rune Ångström inte har nämnt det. Hela södra provinsen i Angola är ockuperad av sydafrikanska trupper. Det finns också en banditrörelse i Angola, UNITA, som får stöd från Sydafrika. Denna rörelse sprider död, förintelse och förstörelse i Angola och förhindrar att landet får använda sina resurser till utveckling i demokratisk riktning, osv. Är det dessa sydafrikanska trupper Rune Ångström syftar på, eller är det några andra? Angolas regering har inte begärt att dessa trupper skall befinna sig i Angola. Däremot finns det kubanska trupper i landet, det är riktigt. Men de har kommit dit på uttrycklig begäran från den angolanska regeringen och inte av någon annan anledning. När Sydafrika upphör med sin aggression mot Angola, då kommer också de kubanska trupperna att försvinna från Angola. Jag tycker att det skall vara någon objektivitet också i Rune Ångströms agerande. Jag kan mycket väl hålla med Margaretha af Ugglas om att socialistiska u-länder har begått fel när det gäller jordbrukspolitik, att man har för mycket byråkrati osv. Men dessa länder är inte sämre än att de kan rätta till dessa fel. Inte minst Vietnam har rättat till sådana fel, vilket har resulterat i en mer dynamisk utveckling. Men bara på grund av att länderna begått fel behöver de inte införa någon marknadsekonomi. Jag vill ställa en fråga till Margaretha af Ugglas när det gäller bönderna på den indiska landsbygden: Har den indiska marknadsekonomin gjort situationen bättre för dem? Både Margaretha af Ugglas och jag har suttit i utrikesutskottet och fått en föredragning om detta. Av denna föredragning kan man dra slutsatsen att bönderna på den indiska landsbygden är nära nog livegna. Detta kan man inte säga om bönderna på kollektiven i Vietnam.

Fru talman! Ja, jag tror att den indiske bonden har hjälpts av marknadsekonomin. Jag tror också att Indien som nation har hjälpts av den. Man är numera självförsörjande med livsmedel och behöver icke konkurrera med öststaterna på livsmedelsoch spannmålsmarknaden. Däremot tror jag att kvardröjande feodala strukturer fortfarande gör det svårt för den indiske bonden.